Herr talman! Även om jag utgår från att riksdagen senare kommer att ha en utrikespolitisk debatt, vill också jag säga några ord i dag om de utrikespolitiska förhållandena. Om vi betraktar situationen i vår värld som helhet finner vi, att 1967 har varit ett år fyllt av krig och kriser. Ser vi enbart på Europa visar det sig däremot att läget varit tämligen lugnt även under 1967. Frågan om Tysklands delning innebär givetvis en konfliktsituation som torde komma att förbli latent under åtskillig tid framöver, men såvitt man nu kan bedöma är det väl inte sannolikt att den kommer att blåsa upp i en akut konflikt, som skulle medföra en militär konfrontation mellan NATO och Warszawapaktens länder. Mot det relativa lugnet i Europa kontrasterar alltså de farofyllda spänningslägena i Mellersta Östern och Sydostasien. Ett nytt krig mellan Israel och dess arabiska grannar eller en utvidg ning av kriget i Vietnam till Kambodja skulle helt säkert kunna föra med sig nya och betydande risker. Det finns emellertid tecken som tyder på att förnuft och omdöme börjar göra sig mera gällande än tidigare i relationerna mellan Israel och arabstaterna. Det är tydligt att Förenta staterna och Sovjetunionen försöker att manövrera så att det osäkra vapenstilleståndet inte skall komma att gå över i ett nytt krig. Även de intrikata problemen rörande Sydostasien borde, förefaller det, vara möjliga att tackla med moderation. Det måste dock konstateras att vietnamkriget faktiskt har brutit den trend mot avspänning mellan de båda supermakterna USA och Sovjetunionen, vilken följde på kubakrisens fredliga upplösning 1962. Trots detta önskar tydligen de båda makterna undvika en militär konfrontation med varandra. Och trots att deras intressen divergerar mycket starkt tvingas de faktiskt i sin politik rörande detta område ta hänsyn till att Kina, som det tycks, vill eliminera allt politiskt inflytande från de vita stormakterna i Asien. Något slut på kriget i Vietnam går inte att skönja, men uttalanden av Nordvietnams utrikesminister kan tolkas som villighet till förhandlingar med USA. Sammanställer man dessa uttalanden med FNL:s försök att upprätta kontakter med Förenta Nationerna finns det, säger de mest optimistiska, anledning att tänka sig inledningen till en händelseutveckling som så småningom kan leda till en nedtrappning av krigsaktiviteten och någon gång till fred. Men jag tror det är klokt att säga sig, att någon verklig grund för optimism är svår att finna. Och jag vill än en gång stryka under att det förefaller mig som om det är svårt att nå fram till lösningar för så vitt inte båda sidor vill ta i varje fall något steg, hur litet det än må vara. Det behöver kanske bara röra sig om en gest. egentligen inte ha sin grund i några djupgående skillnader i bedömningen av det utrikespolitiska läget eller i fråga om behovet av ett försvar. Skiljelinjen har av någon oförklarlig anledning kommit att gå, förefaller det, främst mellan, dem som vill ha en uppgörelse och dem som inte vill ha det. På borgerligt håll eftersträvar vi en uppgörelse, och jag beklagar att den förhandenvarande situationen uppkommit. Försvaret är minst av allt lämpat som en de inrikespolitiska lidelsernas tummelplats, och vi måste alla se till att det inte går dithän. Vi får hoppas att saken är reparabel och att vi kan nå fram till för alla de demokratiska partierna godtagbara lösningar. Jag har i varje fall inte velat ge upp hoppet därvidlag. Möjligheterna att samla in, snabbt sammanställa och bearbeta informationer om det ekonomiska förloppet har, som vi vet, förbättrats undan för undan. Men samtidigt har utvecklingstakten ökat; planerna och förutsägelserna revideras i rask takt av verkligheten. I långtidsutredningens betänkande, som publicerades så sent som 1966, räknade man med knapphet på arbetskraft — ett problem som näppeligen har någon aktualitet i dagens läge. Det förhållandet att konjunktursvängningar rubbar antaganden och förutsättningar innebär naturligtvis inte att planeringen skulle vara mindre värd, tvärtom. Det ger oss en anvisning om behovet av alternativa lösningar i planeringen så att resurserna effektivt kan utnyttjas i skilda konjunkturlägen och så att man är beredd att skifta om i den ekonomiska politiken, när man börjar tydligt skönja svängningar i den ekonomiska utvecklingen. Det sägs, i statsverkspropositionen bl.a., att den ekonomiska politiken kunde redovisa väsentliga framgångar under fjolåret. Man åberopar att prisoch kostnadsstegringarna visar en klar avsaktning och att det beror på en fast och konsekvent ekonomisk politik.

Två ekonomer, herrar Jacobsson och Lindbeck, har i en tidningsartikel nyligen belyst sambandet mellan arbetstillgång och prisstegring. De framhåller det kända förhållandet att hög arbetslöshet medför låg eller ingen prisstegring och vice versa. De beräknar att priserna vid en så hög arbetslöshet som 2,5 procent kan hållas stabila om produktivitetsförbättringen är 4 procent. Med samma förutsättning skulle prisstegringen kunna begränsas till 2 procent vid en arbetslöshet av 1,7 procent.

En annan sak är att ett flertal av dessa rekommendationer kan vara av den karaktären att de inte är praktiskt tillämpliga. Jag tror dock att det finns åtskilligt att hämta i denna artikel. En sak är emellertid klar: gör man litet, blir det litet resultat. Då får man samma förhållande som med kommuninicerande kärl: prisstegring och arbetslöshet i huvudsak oförändrade. Jag skall inte uppehålla mig vid denna artikel särskilt mycket. Men ett av förslagen i den gäller det förkättrade samråd som folkpartiet och centern har pläderat för i många år och som av en tillfällighet fått namnet rundabordskonferens. Vi har önskat ett samråd mellan politikerna och arbetsmarknadens parter för att diskutera bl.a. möjligheterna att hålla penningvärdeförsämringen nere. Då skulle man givetvis diskutera sådana saker som fördelningen mellan privat konsumtion å ena sidan — det är väl vad de är mest intresserade av inom löntagarorganisationerna — och å andra sidan den offentliga konsumtionen och investeringarna. Årets budgetförslag innebär ett upplåningsbehov av 2,1 miljarder kronor mot beräknade 2,8 miljarder för innevarande budgetår. Budgeten är väl i stort sett riktigt avvägd. Då blir utgångspunkten att ökade utgifter för reformer på det hela taget bör motsvaras av besparingar eller intäktsökningar. Detsamma gäller naturligtvis permanenta skattelättnader; jag tänker då inte på temporära sådana, som kan vara rent konjunkturbetingade och syfta till att skapa en mera expansiv politik. När jag har läst finansplanen har jag inte kunnat undgå att få det intrycket att det föreligger en viss svaghet i uppläggningen. Man kan inte bara vänta på en omsvängning utomlands.

Men jag har ändå fått detta intryck när jag denna gång har läst igenom finansplanen. Politiken är för passiv. Regeringen satsar mycket på arbetsmarknadspolitiken. Vi skulle vara de sista att rikta någon kritik mot detta. Vi tycker att det är riktigt, och vi har ingenting emot det belopp som man önskar. Men vad som främst behövs är inte en medicin i form av arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att lindra verkningarna av den sjuka i samhället som arbetslösheten utgör, utan vad vi behöver är en hälsokost som medför att vi slipper sjukan, om möjligt helt och hållet. De arbetande vill i första hand ha god sysselsättning med trygghet i arbetet och i inkomsten. Åtgärderna via AMS är de naturligtvis utomordentligt tacksamma för, men självfallet betraktar flertalet dessa som ett surrogat. Vad skulle man då kunna tänkas göra? Jag tror att en sänkning av räntan skulle vara ett medel.

En räntesänkning skulle göra gott för företagarna och därmed även för de anställda. Jag tror att det mer och mer går upp för alla anställda, att ju bättre företagen har det, desto bättre får också de anställda — de anställda känner på sig att de har kraft nog att ta ut den ökade andelen av kakan; det är inte däri svårigheterna ligger, utan svårigheterna ligger i att göra kakan större. Det är där problemet finns; fördelningen tror jag som sagt att organisationerna är tillräckligt starka för att kunna klara. Sedan får vi väl inte heller se bort från att en räntelättnad skulle vara till gagn även för hyresgästerna. Vi vet att räntorna betyder ganska mycket för hyreskostnaderna. Finansministern föreslår nu ett extra avdrag vid beskattningen för maskininvesteringar under 1968. Ingen kan väl säga annat än att detta är en åtgärd som verkar i rätt riktning. Förslaget har emellertid den inte helt ovanliga egenbpt, som brukar beskrivas med talesättet att när det regnar välling har den fattige ingen sked.

Därför tycker jag att man bör ta sig samman och snarast befria alla investeringar från omsen. Då blir det en stimulans för alla, oberoende av deras vinstförhållanden. En tredje sak som bör uppmärksammas i detta sammanhang är energiskatten för företagen. Detta är en ganska stor utgiftspost. I nuvarande konjunkturläge bör den inte belasta näringslivet. Ett beslut bör därför fattas snabbt att tills vidare inte ta ut denna avgift från företagen. När jag säger tills vidare, betyder det naturligtvis att jag tänker på det förhållandet, att energiskatten i ett annat konjunkturläge kan visa sig vara befogad och t.o.m. nödvändig. Det har talats om — och jag hör till. dem som kan instämma däri — att man skulle kunna inrikta sig på hjälp till u-länderna med produkter av skilda slag. På det sättet skulle man, samtidigt som man hjälper dessa länder, stärka företagen och sysselsättningen i vårt land och alltså utnyttja den överkapacitet, som vi faktiskt har, till förmån för synnerligen angelägna ändamål. Vi har ju en överkapacitet för närvarande, både i arbetskraft och maskinellt. Frågan är: Hur gå fram för att på bästa sätt kunna utnyttja denna överkapacitet? Då menar jag att man utöver vad jag nyss har föreslagit inte helt får utesluta att i konsumtionsoch efterfrågestimulerande syfte införa en — jag stryker under det igen, med två streck — temporär sänkning av omsen på konsumtionsvaror. Fråga är, om inte omsen är ett lämpligt konjunkturstimulerande resp. konjunkturdämpande medel. När vi haft en överfull verksamhet har vi vant oss vid att försöka komma till rätta med konjunktursvårigheterna genom dämpande åtgärder. Merendels har det då varit fråga om skatter, men nu när det gäller att komma till rätta med konjunkturen i det motsatta läget, är vil jan och energin inte fullt ut desamma. Jag understryker ordet konjunkturen, därför att jag vill icke på något sätt lasta regeringen med påståendet att den underlåtit att vidta arbetsmarknadspolitiska åtgärder. De arbetsmarknadspolitiska åtgärder som jag talade om är avsedda att bota verkningarna av en uppkommen sjukdom, medan man för näringslivets stimulans måste servera ett slags hälsokost. Härvidlag är vi enligt min mening inte lika energiska som när det gällt dämpningen. Det finns naturligtvis en förklaring till detta. Denna ligger i att det är högkonjunkturen som under ett antal år varit dominerande. Endast någon enstaka gång har svårigheterna varit av det andra slaget. Nå, hur kommer då budgeten att se ut, om vi för en mera expansiv politik, vilket jag anser att vi bör göra? Jag tror inte att vi under första halvåret 1968 med den försvagning som föreligger i konjunkturen behöver ha några större bekymmer, även om vi skulle försvaga budgeten. Men flertalet insiktsfulla bedömare inom vetenskapen, näringslivet, LO 0. s. v. tycks ha en ganska pessimistisk syn på konjunkturutvecklingen även för andra halvåret. Denna syn är mera pessimistisk än den finansministern givit uttryck åt i budgeten. Det kan inte hjälpas att jag denna gång mera tror på de andra, inte bara därför att de är så många, utan därför att jag tycker att åtskilliga skäl talar för att de har rätt. Naturligtvis är det i viss mån en fråga om nyanser i bedömningen, men det föreligger dock en skillnad, och även en nyansskillnad kan vara rätt betydelsefull. Det må emellertid vara hur som helst med konjunkturutvecklingen under andra halvåret 1968. Det väsentliga i sammanhanget är att det finns en klar och effektiv beredskap. Vi bör ha handen på bromsspaken, så att vi kan slå till bromsarna, om de många jag nyss talade om till äventyrs skulle ha tagit fel och konjunkturutvecklingen blir gynnsammare än vad de tidigare trodde. Att detta går vet vi sedan tidigare, bara vi är beredda och inte blir överrumplade. Det blir då i första hand att återställa skatteläget till dagens situation. Så några ord om EEC och EFTA. Det är beklagligt att någon form av samgående nu inte kom till stånd. Jag hör till dem som på detta område liksom på så många andra litar på människornas goda vilja och förmåga att ta sitt förnuft till fånga. Jag tror därför att man kommer att inse att två sådana här institutioner i längden inte kan vara frikopplade från varandra. När insikten därom ger resultat, kan ingen säga. Vi vet emellertid vilket läget är nu. Varken England, Danmark, Norge eller Sverige torde nu bli medlemmar av EEC. Det betyder att vi måste hålla ögonen öppna för att om möjligt ta andra initiativ till samverkan. Jag har tidigare tillåtit mig att fästa regeringens uppmärksamhet på hur viktigt det är att uppmärksamt följa utvecklingen för att inte försitta något tillfälle till initiativ. När det gällde EFTA har vi redan ti digare tagit ett initiativ — och varför skulle vi inte kunna göra det ännu en gång — till någon form av samver kan? Det borde ligga inom möjligheternas ram att åstadkomma en samverkan. Det går inte i medlemskapets form, och knappast heller i associeringens form, men därmed. är inte alla möjligheter uttömda. Så några ord om handeln med östländerna. Handeln mellan öst och väst vidgas ju, och det skall vi vara belåtna med. Vi bör handla med varandra, köpa och sälja. Men jag håller med dem som säger att det är fullständigt orealistiskt att tänka sig östhandeln som något surrogat eller någon ersättning för 'handeln mellan EFTA och EEC — det finns inte verklighetsunderlag för det. Detta är en sak för sig; vi bör som sagt försöka främja även handeln med östländerna. Så långt det över huvud taget är möjligt bör vi handla med andra länder. Som jag sade för en stund sedan är arbetsmarknadssituationen inte = tillfredsställande. Beträffande tjänstemannagrupperna, som kommit i skottlinjen vid den omvandling i form av rationalisering som sveper över administrationsoch kontorsvärlden, måste man nog konstatera att det inte är så mycket gjort i fråga om arbetsmarknadspolitisk upprustning för dessa grupper. Det finns visserligen arkivarbeten och en del liknande sysselsättningar, men de är för få. Det är därför hög tid att tillsätta en särskild utredning som tar upp detta problem. Vad arbetslösheten beträffar måste man befara att inte bara de i arbetslöshetskassorna registrerade arbetslösa har ökat i antal utan att den s.k. dolda arbetslösheten har ökat förhållandevis ännu mer. Detta gäller bl.a. gifta kvinnor och ungdomar. Många skogsarbetare, småbrukare och andra människor i glesbygderna, vilka inte tillhör några kassor och därför inte blir registrerade, har också fått betydande svårigheter på grund av det tryckta läget i skogsbranschen. Vi har begärt undersökningar rörande den dolda arbetslösheten. Det kravet kvarstår och, tror vi, kommer icke att kunna negligeras i längden. Så några ord om dem som för ett par år sedan som värst drev — nu skall jag använda ett förfärligt ord — jordbruksödeläggelselinjen. Det är ett långt ord men det säger en del. Dessa personer är nog i dag ganska glada för att deras nedläggningsiver blev dämpad. Man menade, att friställda jordbrukare i åldern över 55 år skulle kunna placeras inom industrin. I dag har industrinäringarna nog med svårigheterna att bereda sysselsättning åt sin egen äldre arbetskraft. Vad beträffar den äldre arbetskraften har den s.k. KSA-utredningen föreslagit en ökning av kontantstödet vid ar betslöshet. Förslaget bör enligt vår mening föranleda ett beslut så fort som möjligt. Men om man godtar det i förslaget uppställda villkoret om anställning under en viss tid, blir ganska många utestängda. Det gäller t.ex. vissa som är utförsäkrade från arbetslöshetsförsäkringen eller som varit verksamma som företagare. Villkoret bör i stället vara, att vederbörande under viss tid skall ha varit arbetssökande utan att ha kunnat beredas något arbete. Då slipper man denna enligt vår mening orättvisa utestängning. En allmän sysselsättningsförsäkring — eller mähända jag hellre bör kalla den för en allmän inkomstförsäkring — måste va ra ett mål. Man kanske måste genomföra en sådan reform steg för steg genom att bygga ut de nuvarande hjälpformerna, t.ex. fortsätta enligt KSA-utredningens förslag och vidga avgångsvederlaget att gälla nya grupper. Vi anser att målet bör vara något slags motsvarighet till sjukförsäkringen. Jag sade ett par ord om jordbruket och har väl ett par ord till att säga — det skall inte bli så många. År 1966 var debatten väldigt häftig, och det fanns de som var inne på tanken på en mycket omfattande nedläggning av jordbruk, så omfattande att om man i en rad norrifrån lade ut de jordbruk, som skulle nedläggas i norr, skulle denna sträcka sig en bit nedom Dalälven. Vi ansåg att detta ur många synpunkter var orimligt. Framför allt har vi hävdat beredskapssynpunkten men också — och det har vi ibland fått litet påskrivet för — u-ländernas problem. När vi sagt, att Sverige bör försöka placera sitt överskott av mat i u-länderna, har vi fått det teoretiskt helt riktiga svaret, att sådana produkter skall framställas där förutsättningarna är bättre; vårt land bör producera helt andra varor och ge dessa till u-länderna. Men — handen på hjärtat — hur länge dröjer det innan man lyckas producera så mycket jordbruksprodukter på annat håll, att de hundratals miljonerna svältande får äta sig mätta och inte behöver våra produkter? Något måste det väl ändå göra, om de erhåller även våra produkter. Sådana här teoretiska resonemang är ägnade att förvilla ett hos många i Öövrigt ganska gott omdöme. Debatten kring jordbrukspolitiken har dämpats, och en uppgörelse träffats som man har anledning att glädjas över. Varje samförståndslösning, som parterna kan betrakta som rimlig, måste vara eftersträvansvärd. Jordbrukarna fick inte vad de ville ha, men det är ju vanligt vid en kompromisslösning att ingen blir riktigt nöjd. En kompromisslösning har också ibland den svagheten att konturerna ter sig ganska vaga och att resultatet av kompromissen blir beroende av tillämpningen. Men vi tror att svenska folket även i fortsättningen vill ha ett ord med i laget i fråga om tillämpningen av den kompromiss som vi har anslutit oss till.

Vilka är det som skall begagna tågen i så fall? Det har talats om att SJ är svenska folkets egen järnväg; det kunde vi läsa i vagnarna för några år sedan. De anslagen är borta nu. Omkring 1975 beräknar man att det av dagens 1100 järnvägsstationer skall finnas kvar inte fler än 200—300 bemannade; därutöver blir det väl en del automatstyrda stationer.

Riksdagen bör också ges tillfälle att undersöka huruvida enbart järnvägsföretagsekonomiska bedömanden skall vara avgörande eller om det inte bör ske ett bedömande i större sammanhang. Även från regeringens sida har man ju börjat tala om att inte enbart de företagsekonomiska aspekterna skall bedömas, utan att även de samhällsekonomiska aspekterna måste tas med i bilden. Det gäller med andra ord att göra ett slags totalkalkyl. Det är en sådan kalkyl vi vill se. Jag tror att riksdagens ledamöter är synnerligen intresserade av att ta del av den, innan man lägger ned flertalet järnvägsstationer. Frågan om inkomstfördelningen i samhället kan jag inte fördjupa mig i vid detta tillfälle. Mycket kan göras inom arbetsmarknadsoch lokaliseringspolitiken. Utbildningssidan är också viktig. Detta gäller naturligtvis även solidariteten mellan olika grupper vid avtalsförhandlingarna. Men den är något som är lättare att tala om än att effektuera, därför att varje grupp naturligtvis gärna ser på möjligheterna hos det egna företaget och den egna branschen. Det är därför inte så enkelt som det låter att åstadkomma en solidarisk lönepolitik, såvida man inte gör någon institutionell förändring. Jag återkommer till Jacobssons och Assar Lindbäcks planer på institutionella förändringar, förslag som jag ingalunda vill genomgående endossera. Jag pekar endast på dem som ett område, där man alltid kan picka upp en del korn av stort värde. Den FN-undersökning om inkomstoch fördelningspolitiken i Europa som redovisades i höstas var ju inte helt smickrande för Sverige.

1967 var medelutdebiteringen 18:70; tio år tidigare utgjorde den 12:60. Det finns anledning att uttala tillfredsställelse över att regeringen har uppmärksammat denna sak. I årets finansplan nämns nämligen ånyo behovet av »jämnare inkomstfördelning» som ett av den ekonomiska politikens mål. Bland dem som får sitta emellan i penningvärdeförsämringens decennier och särskilt under de sista åren märks barnfamiljerna. Som ett första mål hade man ställt upp att barnbidraget inte skulle holkas ur, men det har faktiskt skett. Vi frågade i fjol finansministern, om han inte skulle vilja undersöka möjligheterna att i budgeten inrymma en penningvärdeförsämringskompensation till barnfamiljerna. Det skulle jag väl tänka mig att han har försökt, men vi vet att utrymmet är begränsat, och han har inte tagit med något sådant förslag. Däremot nämner han bostadsbidragen och framhåller att det i fråga om dessa skall bli åtskilliga förbättringar. I detta sammanhang vill jag ta tillfället i akt för att reagera mot ett av villkoren för erhållande av bostadsbidrag. Det ligger i öppen dag vad jag syftar på. Om det funnes tillräckligt med bostäder, så att alla som fyller kraven i fråga om inkomstläge och familjestorlek verkligen kan skaffa sig en reglementsenlig — jag kallar den så bostad, skulle jag inte ha något emot ett slags konsumtionsdirigering på detta område. Konsumtionsdirigering är i regel inte önskvärd, men en konsumtionsdirigering som någorlunda tryggar barnens tillgång till bättre bostäder, skulle jag nog kunna finna mig i. Däremot kan jag inte finna mig i att man säger till somliga, kanske lika många som de som får bostadsbidrag: Nej, du har visserligen tillräckligt låg inkomst och tillräckligt många barn, men du har inte fått tag i en bostad som är reglementsenlig och därför får du inget bidrag. Detta är en ganska cynisk bestämmelse — det är hårda ord men jag drar mig inte för att använda dem. Litet till mans har vi godtagit bestämmelsen, och jag skyller inte på något speciellt parti, men åtskilliga av oss har under de senaste åren reagerat mot den sedan det blivit uppenbart hur eländiga förhållandena är. Därför tar de på sig ett stort ansvar som vill behålla en lagstiftning, som innebär att man säger till folk att de är tillräckligt medellösa och har tillräckligt många barn för att få bidrag, men att bostaden inte är nog fin; de har inte lyckats tillräckligt bra i sina strävanden på bostadsmarknaden. En helt annan blir situationen den dag då vi vet att alla kan få en tillfredsställande bostad. Herr talman! Det skulle föra för långt att nu tala mera ingående om bostäder och dylikt; dessa frågor får väl tas upp motionsledes. Detsamma gäller vården av våra åldringar vilken måste intensifieras. Härvidlag måste målsättningen vara den att varje åldring skall kunna stanna kvar i sitt hem så länge hälsan medger, men då fordras också en hel del hemsamariter. Det har tidigare talats mycket om ryckigheten i bostadspolitiken, igångsättningen o.s.v., men man måste erkänna att utvecklingen varit god under 1967 — talar vi om det dåliga bör vi för jämnhetens skull också tala om det som varit något så när hyggligt. Omfattningen av bostadsbyggandet 1967 närmade sig vad som årligen behövs för att komma upp till en miljon lägenheter på tio år. Det är självklart att ledig arbetskraft på andra områden, vid industribyggen m.m., skall utnyttjas för att bygga bostäder. När denna arbetskraft sedan behövs vid industribyggena får den gå tillbaka dit. Vidare har vi hyresregleringen. Jag tror inte att det tjänar mycket till att tala om den snö som föll i fjol, även om det var så sent som i december månad. Nu gäller frågan vad som skall hända i det dödläge där saken har kommit in. Alla tycker att hyresregleringen skall bort, men hur? Det kan tänkas att man kan gå successivt till väga, men uppenbarligen endast under ett villkor. I de bestämmelser som gäller den successiva avvecklingen måste inbyggas det omtalade skyddet mot orimliga hyreshöjningar, så att det får precis samma omfattning som föreslås i propositionen. Det är möjligt — härom har jag ingen bestämd uppfattning — att detta kunde vara en väg ut ur dödläget. Utbildning är som vi alla vet förutsättningen för hög framstegstakt i samhället och en investering väl så god som någon annan. Vi måste kunna erbjuda ungdomen den utbildning den efterfrågar, men samtidigt är det av största vikt att prognosinstrumenten förfinas, så att tillförlitligheten av det förutsagda behovet av olika yrkesgrupper ökas. Till årets riksdag har aviserats en proposition om yrkesutbildning. Den har låtit vänta på sig trots att det fanns skäl att behandla detta spörsmål samtidigt med frågan om gymnasiet och fackskolan, men låt oss hoppas att det nu blir så mycket bättre. Så några ord om trivselfrågorna i samhället — eller miljöfrågorna som vi tidigare har kallat dem. Allt flera grupper börjar nu ägna uppmärksamhet åt dem, och jag skall inte här ta upp någon tävlan om vem som först lanserade de frågorna här i riksdagen; det skulle inte ge någonting. Det är viktigt att detta på många håll nyvaknade intresse för miljövårdsfrågorna hålles vid liv. Till miljöproblemen hör inte bara luft-, vattenoch bebyggelsefrågorna, utan även anpassningen människor emellan samt vissa biologiska och medicinska frågor. Det skulle emellertid föra för långt att gå närmare in på de sakerna. Slutligen vill jag också säga någo om u-länderna. Klyftan mellan rika och fattiga länder fortsätter att växa. Värk dens befolkning ökar årligen med cirka 60 miljoner människor, varav inte mindre än omkring 50 miljoner i områden där livsmedelsförsörjningen är otillräcklig. I en sådan situation är det naturligt att intresset främst koncentreras till familjeplaneringsfrågorna och till möjligheterna att förbättra livsmedelsförsörjningen. På intetdera området är några lätta segrar att vänta. Men det verkar faktiskt som om familjeplaneringstanken — som är av utomordentligt stor betydelse i sammanhanget — har vunnit ökad anslutning under 1967. Det ger ett visst hopp för framtiden, liksom de åtaganden om betydande 1everanser av vete under tre år som gjorts inom Kennedyrondens ram. Inför den stundande konferensen i New Delhi med UNCTAD — FN-organet för handel och utveckling — är det anledning att uppmärksamma u-ländernas enorma handelsproblem. Till helt övervägande del består deras export av råvaror, som prismässigt är utsatta för betydande fluktuationer. Vår u-landsdebatt måste till väsentlig del ägnas åt dessa frågor. Regeringens delegation vid världshandelskonferensen bör medverka till att åstadkomma internationella överenskommelser när det gäller både handelsoch kapitalfrågor. Redan i dag går mer än hälften av u-ländernas lån och gåvor åt till amorteringar och räntor. Enligt en nyligen publicerad OECD rapport kan utvecklingen i u-länderna komma att helt stoppas upp inom tio, femton år, därför att tillgängliga utländska valutor behövs för dessa ändamål och sålunda ingenting återstår för import av kapitalvaror eller för investeringsverksamhet över huvud taget. Jag tror inte man i främsta rummet skall se u-landshjälpen som en gärd av barmhärtighet utan som en hjälp till självhjälp på längre sikt. Vi vet inte vad som händer, om vi misslyckas med att under de närmaste årtiondena mildra världssvälten och att ekonomiskt sätta u-länderna på fötter.

Herr talman! I en insändare i Svenska Dagbladet häromdagen kritiserades oppositionens betygsättning av årets statsverksproposition. Enligt insändarens mening framstod årets budget efter finansministerns TV-redovisning som en »realistisk, sund och sympatisk produkt som man tycker att alla kunde säga åtminstone något positivt om». Men vad hände? frågar insändaren. Jo, efter herr Sträng kom oppositionsledarna och gav sin syn på saken — »en karsk och kritisk och ändå knarrig kavalkad». Det talades om kraftlöshet, orättvisor och skumma spekulationer. Ingen gav ett ärligt erkännande. Finns det, frågade insändaren, verkligen ingenting som var bra och varför sade i så fall kritikerna inte det? Och det som här skedde var — menade han — betecknande för den politiska debatten. Ja, herr talman, i dag kommer med all säkerhet det som insändaren vände sig emot att upprepas. Kritiken kommer förvisso att bli tämligen ensidig. Men det kommer att gälla båda parter. Vi på oppositionssidan vet att vi nu, liksom alltid tidigare, kommer att få höra av regeringssidan att vår granskning av finansplan och statsverksproposition är ett onyanserat felfinneri, att vi saknar förmåga och handlingskraft och att vi inte kan erbjuda något som helst alternativ till regeringens genomtänkta produkt. När vår insändare ondgör sig över att politiska meningsbyten innehåller så litet av erkännanden av motpartens bevekelsegrunder och förslag, gör han det alltså inte utan fog. Och ändå är hans kritik inte helt berättigad. Först och främst därför att det faktiskt förekommer — i varje fall då det gäller statsverkspropositionen — att oppositionen räknar regeringen till godo det som är riktigt och som alla kan acceptera. Men dessutom bortser insändaren från att våra meningsutbyten inte främst syftar till att ge belysning åt det som förenar oss, utan att klargöra vad som skiljer oss åt. Till oppositionens viktigaste uppgifter hör ju att nagelfara regeringens politik och att påvisa för väljare och andra vad man tycker är galet. Oppositionen har heit enkelt en klar demokratisk skyldighet att säga ifrån, att påtala vad som brister i regeringens redovisning, bedömning och program, så att väljarna i val skall kunna göra sitt ställningstagande med ledning av en debatt där alla parter redovisat sin mening. Tyvärr saknar oppositionen för närvarande möjlighet att i praktisk politik omsätta de alternativ som den skulle vilja sätta i stället för regeringens. Den har det svårare än regeringen att bevisa sina teser. Men på lång sikt kommer ändå resultatet av regeringspolitiken att värka ut och visa vem som haft rätt. Dagens läge bekräftar detta. De samhällsekonomiska och = statsfinansiella problem vi i dag brottas med, vilka den ojämförligt största delen av det svenska folket är medveten om och vilka även regeringen nu ser sig nödsakad att — låt vara halvhjärtat — vitsorda, är i hög grad en följd av regeringens ekonomiska politik. Dagsläget bekräftar alltså att oppositionens kritik icke saknat berättigande, om jag nu skall använda det slag av understatement som vår insändare tydligen föredrar. Det var inte så länge sedan finansminister Gunnar Sträng ansåg sig kunna utforma den svenska ekonomiska politiken utan tillräckligt hänsynstagande till den ekonomiska utvecklingen i vår omvärld. Man fick en känsla av att den svenska välståndsutvecklingen var en gång för alla given och att det därför var viktigt att så avskärma oss från omvärlden, att vi inte skulle behöva importera dess problem och svårigheter. Denna »insulära» inställning, som länge påverkade regeringens syn på den europeiska integrationspolitiken, kom bl.a. till drastiskt uttryck i statsminister Erlanders s.k. Metalltal. Bedömningen i dagens finansplan är en annan. Man har nästan gått till motsatt ytterlighet. De åtgärder som nu föreslås för att förverkliga den ekonomiska politikens målsättning har så gott som helt bestämts av prognoser rörande den internationella konjunkturen och den ekonomiska politik som kan komma att föras i våra viktigaste avnämarländer. Det finns — ärade insändare — verkligen anledning att kritisera en sådan ensidig uppläggning av det ekonomisktpolitiska handlandet. Den svenska konjunkturnedgången och dess yttringar kan nämligen bara delvis tillskrivas internationella faktorer. Det beror inte på utlandet, att bruttonationalprodukten för den nu aktuella treårsperioden växt med bara 3 procent, d. v. s. 2 procent långsammare än åren 1960—1965. Det är den låga aktiviteten i vår industri som är den viktigaste och på lång sikt allvarligaste anledningen till den svaga tillväxten i vår ekonomi. Som bekant svarar industrin för en tredjedel av sysselsättningen i landet och för närmare 40 procent av bruttonationalprodukten. Villkoren för industrins expansion bestämmer alltså i betydande utsträckning hela vår ekonomiska tillväxt och sysselsättningen. Regeringen är självfallet medveten om detta. Och det är därför finansministern söker göra gällande att produktionen prioriterats i den ekonomiska politiken. Men i så fall har finansministern verkligen inte stora pretentioner på begreppet »prioritering». Det bekräftas av resultaten. år 1966 ökade vår industriella produktion med bara 3,8 procent och i fjol ännu långsammare — med 2,5 procent. I nationalbudgeten för 1967 hade man räknat med 5 procent. Om uppgången 1968 skall bli de 4 procent man nu hoppas på är ovisst. Den siffran skall i varje fall jämföras med genomsnittsökningen per år under förra delen av 1960-talet, nämligen 7 procent. Oavsett hur det förhåller sig därmed, har den svaga industriexpansionen följts av en ännu svagare resultatutveckling med successivt avtagande vinster. Det är inte egendomligt att det råder en tilltagande osäkerhet i näringslivet och pessimism inför framtiden och att detta i sin tur har medverkat till en relativt sett sjunkande investeringsbenägenhet. Även om vi accepterar förutsägelserna om de industriella investeringarna för i år, kommer dessa investeringar i början av år 1969 att ligga på samma nivå som tre år tidigare. Att göra gällande att stagnationen ligger på en mycket hög nivå, som finansministern hävdar i finansplanen, är väl knappast riktigt. Internationellt sett är dessutom nivån måttlig. Och skulle vi acceptera den aktivitetsnivån för framtiden finns det risk för att vi hamnar i samma situation som britterna. Att exportvolymen under det förflutna året utvecklats relativt hyggligt skall inte bestridas. Det är ett positivt faktum. Men ett genomgående och starkt oroande drag är likväl den svaga prisutvecklingen för ett stort antal industrivaror, halvfabrikat och råvaror. I själva verket har alltför många företag tvingats att acceptera order till ofördelaktiga, inte sällan förlustbringande priser för att inte bli utslagna på väsentliga marknader. Man har med andra ord sålt t.o.m. med förlust i hopp om en bättring och för att i det längsta uppehålla produktionen här hemma och inte behöva friställa arbetskraft. Men man kan inte fortsätta på det viset i längden. Läget är alltså resultatmässigt långt sämre än vad som framgår av de volymmässiga produktionsoch exportförändringarna. Finansministern har nu trots detta skrivit upp konjunkturinstitutets prognos för årets export, exklusive fartyg, från 5,5 procent till 6,5 procent. Denna optimistiska uppräkning har förbättrat bytesbalansen och minskat det underskott däri som vi under alla förhållanden måste räkna med. Den alltid osäkra korrigeringsposten har också bidragit till att göra redovisningen av vårt bytesbalansläge mer aptitlig. Herr talman! Det är vanskligt att göra exportprognoser och det är särskilt svårt under nuvarande internationella konjunkturer. Finansministerns förutsägelser är emellertid i djärvaste laget, inte minst om man tar hänsyn till att exportutvecklingen under andra halvåret 1967 faktiskt stagnerade. Hade samma tendens gjort sig gällande under hela året hade man inte kunnat — som finansministern — beteckna utvecklingen under 1967 som »lyckosam». Och ändå hade de finska, brittiska och danska devalveringarnas konsekvenser då ännu inte hunnit nämnvärt påverka utvecklingen och naturligtvis än mindre de åtgärder som vi nu har att vänta från amerikansk sida för att stärka den amerikanska betalningsbalansen och vilka måste få — det är finansministern självfallet medveten om — i varje fall indirekta konsekvenser för vårt lands ekonomi. Dessutom lär väl ytterligare påfrestningar vara att vänta som en följd av premiärminister Wilsons radikala ekonomiska giv. Orsakerna till att den snabba utvecklingstakten i vårt lands ekonomi har brutits, till strukturförändringarna i näringslivet, till företagsnedläggelserna och till friställandet av arbetskraft ligger djupare än finansministern har velat öppet erkänna. även med en positiv vändning av de internationella konjunkturerna — som = naturligtvis kommer så småningom — lär våra sysselsättningsoch balansproblem i viss utsträckning kvarstå, för så vitt inte den strama ekonomiska politik som förs i våra konkurrentländer radikalt läggs om. Finansministern knyter själv vissa förhoppningar till en sådan omläggning mot en mer lättsinnig politik. Det framgick av finansministerns radiouttalande. Men det finns inget belägg för att de förväntningarna skall komma att infrias. Det är, herr talman, ett faktum att den svenska industrins kostnadsläge är högre och att kostnaderna dessutom stiger snabbare hos oss än hos våra konkurrenter. Det är likaledes obestridligt att kostnaderna per producerad enhet nu ökar hastigare hos oss än i omvärlden. Här har skett en omsvängning. Vår lönsamhet sjunker. Självfinansieringsgraden är en helt annan än för några år sedan och investeringsbenägenheten har försvagats. Detta är alltså fakta som man inte kan komma ifrån, om man skall ge en rättvisande bild av vår ekonomi och våra framtidsutsikter. Vi kan inte heller komma ifrån att ett land, vars näringsliv kämpar under sådana betingelser, i längden inte kan garantera fortsatt full sysselsättning och välståndsutveckling. Det är därför inte förvånansvärt att utflyttningen av svenska företag, framför allt till EEC-området men även till andra länder med lägre arbetskostnader, tenderar att öka. Det bekräftas av gårdagens redovisning från valutamyndigheterna. Den analys av svensk industris investeringar utomlands som Arbetsgivareföreningen, Exportföreningen och Industriförbundet redovisade i höstas bör ge en extra tankeställare. » Vårt näringslivs konkurrensläge är inte sådant att en nedskrivning av den svenska kronan är motiverad», framhåller finansministern i finansplanen. Men icke desto mindre är det obestridligt att vår position på världsmarknaden har försvagats och att den svenska kronan internationellt sett betraktas som övervärderad. Detta gör det än mer angeläget att vår politik inriktas på att bevara den svenska kronans värde och att förebygga en devalvering med alla de olyckliga konsekvenser som en sådan brukar föra med sig. Kraftfulla åtgärder måste med andra ord snabbt sättas in. Den minst sagt avvaktande näringspolitik och den arbetsmarknadspolitik som regeringen — av finansplanen att döma — ser som främsta botemedel mot våra svårigheter är klart otillräcklig. Den mest väsentliga uppgiften för den ekonomiska politiken både på kort och på lång sikt måste vara att stimulera produktionen och investeringarna i näringslivet och att ta i anspråk våra outnyttjade resurser i fråga om både arbetskraft och kapital. Arbetslösheten är i dag oförsvarligt hög — redovisningen av arbetslöshetssiffrorna ger inte en riktig bild av läget — och den industriella kapaciteten är ofullständigt utnyttjad. Inte kan väl ändå den socialdemokratiska regeringen bära hela skulden till den utveckling av vår ekonomi som jag här beskrivit, frågar sig kanske vår välvillige insändare. Nej, herr talman, naturligtvis inte hela men en mycket stor del av ansvaret. Vi behöver inte gå många år tillbaka i tiden och analysera remissdebatterna för att få belägg för hur kapitalt den socialdemokratiska regeringen har felbedömt situationen. Det räcker att på nytt spela upp de socialdemokratiska propagandabanden från 1966 års valrörelse. Socialdemokraterna har haft regeringsansvaret under hela efterkrigstiden. Den expansiva högskattepolitik, som lett till att vi överintecknat framtiden och varje år tagit ut mera än vad våra resurser tilllåtit, bär socialdemokraternas märke. Man har varit mera intresserad av offentliga investeringar än av näringslivets. Genom emissionskontroll och andra regleringar har regeringen hållit tillbaka de produktiva insatser som företagsamheten begärt att få göra. Regeringen har hellre velat bjuda väljarna lättköpt gods än anpassa statsutgifterna efter tillgångarna, garantera penningvärdet och skapa resurser för framtiden. Den expansiva politiken har drivit upp löneutgifterna. De har ytterligare spätts på med arbetsgivareavgifter och kostnader för arbetstidsförkortning. Samtidigt som inflationen och den progressiva beskattningen har urholkat den enskildes löneinkomster, har kostnadsspiralen ytterligare vridits i höjden inom näringslivet. Resultatet har blivit den kostnadsinflation som försämrat våra konkurrensförutsättningar både utomlands och här hemma och framtvingat den hårdhänta rationalisering av näringslivet, som i populärt språkbruk brukar kallas strukturomvandling och vars konsekvenser för den enskilde blivit att han ställts utan arbete. Herr talman! Naturligtvis är regeringen medveten om detta orsakssammanhang, och likväl kommer finansministern förmodligen att i debatten med eftertryck bestrida detta. Det kommer han att göra, inte därför att han inte begriper sammanhangen — det är inte något fel på herr Strängs intellekt — utan därför att det naturligtvis inte kan vara särskilt lustbetonat för en finansminister som i tretton år burit ansvaret för vår ekonomi att öppet erkänna att oppositionens varningar inte varit oberättigade. Detta är ingenting att glädjas åt — tvärtom. Det hade varit bättre, om våra varningar hade varit obefogade och om statsministern även i dag liksom tidigare hade kunnat göra gällande att vi på oppositionssidan är olyckskorpar som kraxar i onödan. Men det kan han inte göra. I varje fall skulle ett sådant påstående inte vinna tilltro hos de många människor som upplever oron ute på arbetsplatserna. Det mest betänkliga, herr talman, är emellertid att regeringen även denna gång — trots de problem som möter oss — försöker släta över och inte klart redovisar de risker och bekymmer som vi av allt att döma har att räkna med för framtiden. Jag vidhåller med andra ord att de åtgärder regeringen föreslagit i statsverkspropositionen icke vittnar om den ansvarskänsla, målmedvetenhet och fasta vilja som krävs av en stark regering. Det är mitt svar till den insändare som vill göra gällande att oppositionen inte tecknar den rätta, nyanserade bilden av årets statsverksproposition. Till den aktiva näringspolitik som krävs hör, herr talman, utan varje tvivel skattepolitiken. Regeringen håller alltjämt fast vid sin skattepolitik utan att låtsas om det fullständiga omtänkande som dess egna partivänner i Norge åstadkommit. Någon förståelse för att det för ett modernt betraktelsesätt framstår som väsentligt att skattesystemet också skall främja den allmänna ekonomiska tillväxten har synbarligen den svenska regeringen ännu inte. Det sätter — nu som tidigare — sin prägel på de konkreta skatteförslagen. När finansministern nu äntligen har bestämt sig för att ersätta omsättningsskatten med mervärdeskatt åberopar han som motiv härför behovet att stimulera näringslivet och att utjämna konkurrensolikheterna mellan vårt land och den omvärld där mervärdeskatt i allt större utsträckning kommer att tilllämpas. Och det gör han med rätta. Såväl det aktuella konkurrensläget som dagens konjunktursituation kräver helt enkelt en omläggning av den indirekta beskattningen. Västtyskland, Frankrike, Holland, Belgien, Italien, Danmark och Norge har eller kommer att få en sådan modern beskattning. Inte minst den västtyska skattereformen kommer att få konsekvenser för andra länder. Enligt gjorda beräkningar kommer det tyska konkurrensläget att förbättras med icke mindre än 4 procent i förhållande till nuvarande priser, något som för övrigt redan föranlett särskilda skatteåtgärder även i andra länder än de nu nämnda. Men, herr talman, i stort sett stannar finansminister Strängs reform på papperet, eftersom han »i samma veva» tar tillbaka vad han ger genom att pålägga bl.a. näringslivet en särskild skatt på lönerna, dvs. i realiteten en skatt på arbetskraften — ett besynnerligt sätt för övrigt att stimulera sysselsättningen. Jag skall, herr talman, inte fördjupa mig i herr Strängs motivering för sitt förslag, nämligen att förebygga en övervältring av skattekostnaderna från näringslivet till konsumenterna. Det må räcka med att framhålla att den föreslagna löneskatten måste få direkt prisoch kostnadsökande konsekvenser och att dessa i sista hand måste bäras av löntagaren/konsumenten. Och generellt sett åstadkommes inte den förbättring av konkurrensförutsättningarna som ju angavs vara själva syftet med åtgärden. Löneskatten slår omedelbart ut på hela lönesumman, medan däremot vinsterna av en upphävd omsättningsskatt först så småningom slår igenom. Men inte nog med detta. Medan man tidigare, inte bara i allmänna skatteberedningen utan även i andra statliga skattekommittéer, varit överens om att ett modernt indirekt skattesystem skall vara generellt och att punktskatter av typen energiskatt och olika varuskatter bör bort, bibehåller finansministern hela floran av mer eller mindre antikverade pålagor. Motivet är detsamma som i fråga om löneskatten. Övergången till en generell mervärdeskatt förklaras innebära en alltför stor övervältring från näringslivet till konsumenterna och löntagarna.

Här som i så många andra sammanhang tycks regeringens förespråkare ha svårt att i handling vitsorda att ett konkurrenskraftigt och lönsamt näringsliv trots allt utgör den enda verkligt säkra garantin för sysselsättning, trygghet och utveckling. Bristen på förmåga eller vilja att öppet erkänna detta har alltså åter lett till att vi alitfort får dras med ett skattemässigt lapptäcke, som snedvrider konkurrensen mellan olika branscher och försvårar för svensk industri att göra sig gällande. Men finansministern nöjer sig inte med detta. Han har tydligen ansett sig behöva vara fullt konsekvent och har velat ta avstånd från alla de ledande principer på beskattningsområdet som allmänna skatteberedningen på sin tid enade sig om. Då var man medveten om den direkta progressiva beskattningens otillfredsställande konsekvenser. Skatteberedningens förslag syftade därför som bekant till en omfördelning av skattetrycket, bl.a. för att minska marginaleffekten, från direkta till indirekta skatter. Men regeringen framhärdar i sin doktrinära syn på den direkta beskattningen och trots att herr Sträng i några, tydligen svaga och ljusa ögonblick, erkänt att våra marginalskatter är otillfredsställande och trots vad som sker i Norge, har han alltså icke kunnat tänka sig att försöka lägga fram ett förslag till en verklig skattereform. Flertalet löntagare och de som företräder det svenska näringslivet är klart medvetna om att den nuvarande direkta beskattningen i vårt land hämmar initiativ och arbetslust, driver priser och kostnader i höjden och skapar de kompensationsbehov som bär en stor del av skulden för alltför långt drivna lönekrav. Allt fler börjar dessutom numera inse, att det direkta skattesystemets utformning långtifrån är ägnad att utjämna inkomstolikheterna medborgarna emellan och att motsatsen i själva verket ofta kan vara fallet. Men regeringen framhärdar. Herr talman! Om vi skall kunna infria den rad åtaganden och reformer som samhället bundit sig för och medverka till att förverkliga de enskilda människornas många personliga önskemål, måste vi stimulera de krafter i nationen som skapar nya och ökade tillgångar. En målmedvetet driven prisbekämpande politik och en snabb reformering av vårt skattesystem — framför allt en sänkning av de kostnadsuppdrivande marginalskatterna — måste vara grundstommen i en sådan resursskapande politik. En fortsatt prisoch kostnadsstegring och ett otidsenligt skattesystem sätter inte fart på hjulen. Prisoch högskattepolitiken utgör tvärtom ett hot mot välfärdsstatens centrala begrepp: arbete, trygghet och utveckling. Det har de senaste åren klart visat. Vi får — som jag redan framhållit — praktiskt taget dagligen exempel på hur företag på grund av det höga kostnadsläget och den skärpta konkurrensen tvingas avskeda arbetare och tjänstemän. Tryggheten i anställningen har för många människor och landsändar förbytts i otrygghet, därför att motorn till framåtskridandet, vår företagsamhet, börjat strypas. Regeringen Erlander misstar sig då den sätter likhetstecken mellan resurser och höga skatter. Vi skapar inga resurser genom att hantera skatteinstrumentet så att vår företagsamhet blir olönsam. Om vi skall mura en fast grund för vårt välstånd, om vi skall kunna undanröja bostadseländet, vårdkrisen och åldringsvårdens brister, då räcker det inte med att via skatterna omfördela tillgångarna i samhället. Det krävs — jag upprepar detta — att vi medvetet stimulerar de välståndsskapande krafterna. Herr talman! Jag har inte för avsikt att ta upp en debatt om vad som hänt i försvarsutredningen. Det finns anledning att senare i vår återkomma, kanske också här i debatten. Men jag kan inte helt förbigå försvaret. För det första finns det anledning att nu sedan de borgerliga ledamöterna lämnat försvarsutredningen konstatera, att herr Virgin och jag inte hade så fel förra året då vi vädjade till vårt parti att få lämna utredningen. Redan då hade vi den uppfattningen, att de borgerliga företrädarna i försvarsutredningen mest kommit att fungera som något slags gisslan för den förhalningspolitik som regeringen bestämt sig för att driva. Att regeringspartiet inte var intresserat av att som tidigare förhandla med de övriga demokratiska partierna, tyckte vi oss då ha fått tillräckligt belägg för. Detta har nu till fullo bekräftats. För det andra, herr talman, är regeringens presentation av försvarsanslagen i finansplanen och finansministerns redovisning i Sveriges Radio så missvisande, att jag helt enkelt inte kan underlåta att beröra dem. Låt mig först påminna om — herr talmannen känner själv till det såsom ordförande i en tidigare försvarsutredning — att principerna för vårt försvars målsättning, uppgifter och behov i demokratisk enighet fastställdes i tre på varandra följande demokratiska försvarsutredningar. De tre utredningarna var överens om vilka krav vårt försvar skulle tillgodose och vilka anslag som med hänsyn härtill skulle avsättas. Man var också överens om vilken planeringsnivå som försvarsmyndigheterna skulle arbeta efter för att försvarseffekten skulle vara oförändrad i förhållande till försvaret i andra stater. När finansministern inleder sin presentation av statsverkspropositionen, påminner han om den utgiftsram som fastställdes för innevarande budgetår och framhåller att utgifterna för nästa år i fasta priser skulle vara i huvudsak oförändrade i jämförelse därmed. Han låter bli att tala om att han förra året genomdrev en nedräkning av försvarsanslagen med i runt tal 500 miljoner kronor i förhållande till de anslagsbelopp som försvarsöverenskommelsen skulle ha inneburit.

Därutöver har ytterligare reduceringar vidtagits som jag här icke skall gå in på. Det är mot den bakgrunden man skall bedöma påståendet i finansplanen att förslaget till utgiftsram för nästa budgetår innebär att »det starka försvar som är nödvändigt för att trygga vår alliansfria utrikespolitik kan bibehållas och successivt moderniseras». Detta påstående är klart missvisande. För att ytterligare förstärka det felaktiga intrycket räknas i finansplanen upp ett stort antal kvalificerade vapen och vapenbärare som beräknas bli levererade nästa budgetår utan att det på något sätt antyds att leveranserna utgör resultatet av beställningar och medelsanvisningar sedan många år tillbaka och möjliggjorts av de kostnadsramar som vi då alla var inriktade på. Det anges inte att de nya utgiftsramarna förutsätter en väsentlig neddragning av tidigare förutsatta projekteringar för materialanskaffning. Det anges inte att förutsedda moderniseringsåtgärder nu måste uteslutas eller ställas på framtiden och inte heller hur äldre krigsmaterial som successivt kommer att gå ut skall ersättas. Den förut av alla accepterade grundsatsen att vi måste bibehålla försvarets relativa styrka har i själva verket upphävts. På sikt kommer — och det vet regeringen men det underlåter den att säga någonting om i finansplanen — försvarseffekten även absolut sett att högst avsevärt gå ned. Dessutom, herr talman, ger statsverkspropositionen inget underlag och inga anvisningar för hur den långsiktiga planering skall ske som tidigare har utgjort ett av de mest betydelsefulla resultaten av det nytänkande beträffande det svenska försvaret som genomfördes i full enighet mellan alla demokratiska partier genom 1958 års försvarsbeslut. Finansplanen är alltså — jag vidhåller det — klart tendentiös och missvisande. Socialdemokratin är i dag medveten om att allt fler saknar förtroende för regeringen. Vi behöver ledare som inger förtroende. Förtroende förutsätter förmåga och vilja att ta ansvar och att stå för de åtgärder man vill genomföra. Förtroende kräver också förmåga att planera och att förverkliga planerna till gagn för alla medborgare utan hänsyn till partitaktik eller finurliga finter betingade av opinioner inom den nygamla vänstern eller på andra håll. Hur har regeringen svarat mot de kraven? Har regeringen t.ex. redovisat ett klart utrikespolitiskt ståndpunktstagande i vietnamfrågan och har den appriktigt strävat efter att informera opinionen om vad den anser? De gatudemonstrationer, eller rättare sagt upplopp, som förekommer i Stockholm, skulle inte ha fått den omfattning och det skrämmande innehåll som fallet blivit, om regeringen i tid och med kraft sagt ifrån. Med undfallenhet och passivitet kommer man inte till rätta med missbruk av de demokratiska friheterna — det visade erfarenheterna från förkrigstidens Europa. Än värre blir det om man går så långt som statsministern själv gjorde i en TV-intervju, då han förklarade att han »innerst inne» sympatiserade med demonstranterna. Det var först efter det som jag hoppas exceptionella uppträdandet utanför kanslihuset som statsministern till sist fann sig böra klart ta avstånd ifrån vad som skedde. Det var bra, men det skulle ha skett tidigare och tydligare. Det skulle ha skett utan de reservationer som föregick det slutliga, bestämda fördömandet. Har regeringen drivit en viljeinriktad, målmedveten och saklig europapolitik? Eller är de trevande försöken från Sveriges sida att långsamt närma sig Gemensamma marknaden ett uttryck för en splittrad regerings försök att dölja inre motsättningar? Eller beror de på ovilja att erkänna tidigare felbedömningar? Är det ansvarskänsla eller är det enbart partitaktik som styr regeringens bostadspolitik? Kastningarna mellan olika ståndpunkter i höstas då man utan hänsyn till de bostadslösa och till missförhållandena på bostadsmarknaden drog tillbaka sin egen proposition, vad är det annat än ett bevis på osäkerhet och rädsla inför den negativa reaktion, som de i och för sig riktiga åtgärderna på sina håll skulle kunnas utlösa? Och varför, herr talman, är inte regeringen beredd att informera opinionen om att ett avståndstagande från alla de försvarsprinciper som de demokratiska partierna varit ense om måste leda till sänkt försvarseffekt? Är inte regeringens handlande i försvarsfrågan ett typiskt uttryck för taktiska strävanden att å ena sidan utnyttja den bristande försvarsvilja som man vet finns på vissa håll samt å andra sidan lugna den starka försvarsopinion som också finns i Sverige med missvisande försäkringar om att försvarseffekten är och förblir oförändrad? Eller för att ta ytterligare ett exempel — näringspolitiken. Det begreppet har som bekant under många år varit så gott som obefintligt i regeringens arsenal, för att nu plötsligt — av omständigheternas makt — få hög prioritet. Man vet nu att man måste satsa på företagsamheten, att näringspolitiken måste bli i verklig mening aktiv. Men vad gör man då? Jo, man skjuter fram förra årets politiska investeringsbank, samt årets förslag om ett politiskt utvecklingsbolag och sysslar i övrigt med angrepp och beskyllningar mot företagsamheten, talar om krav på insyn och samordnad planering o. s. v. Motsägelsen mellan behovet av verkliga stimulansåtgärder och vad regeringen har politiskt mod och förmåga att genomföra är även här uppenbart. Herr talman! När jag nu kritiserar regeringen gör jag det inte på grund av dess ståndpunktstaganden i sak. Vad jag främst vänder mig emot är att den inte har det politiska och moraliska modet att klart och oförfalskat ge det svenska folket en riktig bild av vad som verkligen sker. För förtroende krävs inte bara att man är beredd att ta ståndpunkt utan också att man redovisar konsekvenserna av sitt handlande. Det har man i regeringspartiet i ett tidigare skede inte varit rädd för att göra. Man har tvärtom visat handlingskraft och ett mod som är värt allt erkännande. Men nu motsvarar regeringen inte de krav som man har rätt att ställa på en regering. Jag har svårt att se hur förtroendet skall kunna återvinnas. Vi behöver en ny regering. Herr talman! Vi bör få en ny regering, medan vi ännu har någonting att tacka den gamla för!